Herr talman! Peter Hultqvist har frågat mig om regeringens utnämningspolitik. Bakgrunden till frågan är bland annat den redovisning av regeringens syn på ledarskapsfrågor i staten som redovisas under utgiftsområde 2 i 2007 års budgetproposition. Som statsråd med ansvar för statsförvaltningen ankommer det på mig att bland annat arbeta med regeringens förvaltningspolitiska prioriteringar. En av dessa prioriteringar är att på ett tydligt sätt åstadkomma en reformering av utnämningspolitiken, vilket också var en fråga som alliansen drev under valrörelsen. Jag har initierat ett reformarbete avseende utnämningspolitiken och avser att återkomma med besked om den närmare utformningen av den nya processen så snart beredningen av frågan är avslutad. Frågan om befintliga myndighetschefer och det förtroende som var och en av dem åtnjuter hos sina respektive politiska ledningar har jag ingen anledning att gå in på här och nu. För mig är det en självklarhet att regeringen måste ha förtroende för sina myndighetschefer. Den dagen ett sådant förtroende inte längre finns kommer ansvarigt statsråd att informera berörd myndighetschef. Det är således inte uteslutet att regeringen kan komma att få anledning att agera i ett läge när det inte längre finns ett förtroende för en befintlig myndighetschef. Skulle det, hypotetiskt sett, bli aktuellt med att flytta på en viss chef måste dock självklart grunden för en förflyttning bestå i antingen organisatoriska skäl eller hänsyn till myndighetens bästa.
Herr talman! Jag vill tacka kommun och finansmarknadsminister Odell för ett mycket intressant svar. Det bär regerandets prägel. Formuleringarna är nedtonade, och de är väl avvägda. Borta är hotfull retorik och självsäkra utfall om sakernas tillstånd. Det är heller ingen myndighetschef som med omedelbar verkan behöver känna sin anställning hotad. Jag känner igen de här formuleringarna från min egen 18-åriga kommunalrådstid. Den dag förtroende inte finns informerar vi berörd person, men man pekar aldrig ut någon innan eller för några diskussioner om huruvida det saknas förtroende. På annat sätt kan det inte fungera. En regering som vill ha myndigheter och verk med sig i ett konstruktivt arbete kan inte ligga i fejd med enskilda chefer och institutioner. Uppträdandet och agerandet måste vara professionellt. Regeringsansvaret innebär att man måste ändra attityd jämfört med under valrörelsen. I det läget kan det vara pinsamt att ha i minnet och komma ihåg yttranden från andra sammanhang. Överord från valrörelser, kampanjer och rapporter kanske till och med blir något man vill glömma. I takt med att samarbetet med en förvaltningsorganisation eller en myndighet utvecklas upptäcks både kompetens, bra ledarskap och spännande utvecklingsarbete som man kanske inte kände till tidigare. Det kan till och med uppstå ett respektfullt förhållande. Yttranden som att politiskt tillsatta chefer ska sparkas efter maktskiftet eller att en borgerlig regering kommer att göra rent hus är inget som jag kan spåra i Mats Odells svar. Inte heller finns några utläggningar om vänskapskorruption och svågerpolitik. Odell säger sig ha initierat ett reformarbete men känner nu säkert att han konfronterats med den praktiska verklighetens, vardagens, svårigheter. Tänk bara på en sådan fråga som att många som kan vara aktuella på ledande chefsbefattningar inte vill vara med i ansökningsförfaranden. Det är en svår nöt att knäcka. Inom såväl privat näringsliv som offentlig förvaltning brukar sådant ibland lösas via direktrekrytering, rekryteringsföretag och så kallad headhunting. Verkligheten innehåller på det här området så många gråzoner att de inte kan omfattas av valrörelsens pamfletter. Sedan kan vi ju se att högeralliansregeringens start när det gäller rekryteringar inte har varit alltför imponerande. Först träder Per Unckel in på scenen som ny landshövding i Stockholm. Därefter dyker Carl Cederschiöld upp som samordnare av trafik i Stockholm. En av motiveringarna i fallet Cederschiöld var att han tillhör majoriteten i Stockholmsregionen, och båda rekryteringarna slog ned som en blixt från en klar himmel. Jag känner lite grann, eftersom det inte har förekommit några kriterier, förhör eller andra analyser i det här, att uttrycket att den som sitter i glashus inte ska kasta sten börjar bli synnerligen relevant. Handlandet före och efter valet stämmer inte överens. Överorden tålde inte konfrontationen med verkligheten. Mats Odell måste ta vara på den kompetens som finns hos de statliga cheferna och kan inte hantera dem under kampanjmässiga former. Mina frågor till Mats Odell är: Förbereds det flera rent politiska rekryteringar enligt modellen Unckel-Cederschiöld? Är det inte dags att överväga en ursäkt till cheferna för statliga myndigheter och verk för överorden i valrörelsen?
Herr talman! Jag tycker att svaret är väldigt intressant. Jag har många gånger stått i den här talarstolen i olika interpellationsdebatter och fört ett resonemang kring och också försvarat gällande utnämningspolitik av de skäl som har redovisats på många olika sätt. När Mats Odell nu har kommit in i regeringen slår han tydligt armarna kring utnämningsmakten och använder sig av den omedelbart. Det handlar om det som föregående talare nämnde, nämligen Per Unckel och Carl Cederschiöld. Precis som Peter Hultqvist nämnde är det en väldigt märklig argumentation kring Carl Cederschiöld som handlar om att han tillhör majoriteten. Den dåvarande oppositionen anklagade ju ständigt regeringen för att använda sig av partivänner i den offentliga förvaltningen. Jag är den förste att skriva under på att utnämningsmakten är viktig för en regering. Vi har fristående - inte självständiga - myndigheter i Sverige. De ligger inte under departementen. Ett statsråd kan inte styra på samma sätt som i många andra länder där myndigheterna ligger inne i departementen. Därför är också chefsfrågan väldigt viktig. Det är intressant att se den totala förändringen i den här frågan. När ni befann er i opposition och under hela valrörelseåret hade ni en särskild granskningsgrupp med s som skulle titta på de här frågorna. Man levererade också hur utnämningspolitiken skulle fungera. Det fanns ett färdigt koncept. Nu ska frågan utredas vidare, och nu ska det funderas. Jag trodde att den var klar. Det skulle ju sättas i sjön och verkställas omedelbart när regeringsskiftet hade skett. Det har inte skett. Det här är att tala med kluven tunga, Mats Odell. Man säger en sak före valet och en annan efter valet. Nu ska frågan utredas igen. Jag har på ett sätt respekt för Mats Odells tvekan. Mats Odell har, tillsammans med regeringen i övrigt, insett att det här är ett viktigt sätt att hantera det. Jag klandrar inte er synpunkt i sak. När det gäller Per Unckel har Mats Odell ett uttalande om att det brukar vara så att majoriteten skiftar. Jag tycker att Mats Odell ska titta på hur det ser ut i landshövdingelistan i Stockholm län. Där ser man att det inte har skiftat över huvud taget. Nu var det gångbart att omedelbart utse en partivän. Jag ifrågasätter inte Per Unckels förtjänst och skicklighet. Han kommer säkert att bli en alldeles utmärkt landshövding. Jag tycker i grund och botten att det är bra att man också använder personer med politisk bakgrund i tjänstemannaskapet. Har den nuvarande regeringen kommit till insikt om det och ser att det kan vara värdefullt tycker jag att det är bra. Det vore oerhört fel, som många företrädare för borgerligheten pekade på före valet, att folk med politisk bakgrund ska diskvalificeras för viktiga tjänster i staten på grund av att man har en politisk uppfattning. Min erfarenhet som tidigare ansvarigt statsråd för detta är att många av dem med politisk bakgrund - oavsett politisk bakgrund - har fungerat alldeles ypperligt i sin roll som tjänsteman i staten och fullgjort sina uppgifter på ett alldeles föredömligt sätt. Det är få som har misslyckats. Bland dem som har misslyckats kan man inte säga att det har varit någon överrepresentation av personer med politisk bakgrund. Det är ett bra sätt att använda sig av personer med politisk bakgrund i bra balans med andra bakgrunder. Det anmärkningsvärda är ändå den totala svängningen hos den nuvarande regeringen från oppositionsroll till regeringsroll när det gäller utnämningspolitiken.

Herr talman! Jag tycker att det här är en intressant och konstruktiv debatt som jag välkomnar. Det är också trevligt att det finns en ambition att vi nu ska lägga valrörelsens kanske något tillspetsade formuleringar bakom oss. Politiken är densamma i dag som före valet. Vi avser, som jag säger i svaret och vilket Tobias Krantz också verifierar, att reformera utnämningspolitiken. Syftet är att öka öppenheten, förutsägbarheten och spårbarheten i den processen. Vi arbetar med att bereda de reformer som lades fram av granskningsgruppen. Det går bra att titta vad de skrev. Vi är på väg att bereda detta. Sven-Erik Österberg vet ju att det finns ett beredningstvång. Man kan inte implementera en ny politik fullt ut innan man har gjort en beredning. Sedan vill jag gärna säga att politisk erfarenhet är värdefull i vissa anställningar. Men det ska framgå av kravprofilen. Det sade vi även i valrörelsen. Och landshövding är ett exempel på en anställning där politisk erfarenhet är värdefull. Jag tror att det inte minst här i Stockholmsregionen är ett krav att man ska ha en erfarenhet som är mycket bred på det politiska området och gärna också ha erfarenhet från Regeringskansliet och en internationell erfarenhet. Slutligen tror jag att det är lite för tidigt för någon att nu försöka upprätta ett bokslut över denna regerings utnämningspolitik. Det måste gå lite mer än fem veckor.

Herr talman! Jag tycker att det är intressant att lyssna till Mats Odell, inte minst mot bakgrund av att han mycket riktigt försiktigt manövrerar sig fram så att han inte ska trampa på någon mina och stöta sig med statliga chefer i fråga om kompetens i organisationen. Det ska du göra eftersom du inte har något annat val och eftersom du också måste upprätthålla regeringens position gentemot de statliga myndigheterna och verken. Jag noterar detta och den balansgång som du har att gå. Därför får man också intrycket att du känner dig lite obekväm med en del av de mest brutala angreppen i valrörelsen. Ett av de mer brutala angreppen i valrörelsen skedde den 8 augusti då centerledaren och numera näringsministern Maud Olofsson påstod att s-regeringen använde statsapparaten för att ge personer med partibok förläningar. I andra länder kallas det korruption, sade hon. Just det förhållandet att Sverige är ett av de länder som har ett allmänt anseende om sig att inte ha en korrumperad offentlig förvaltning gör att ett sådant yttrande är uppseendeväckande. Svensk förvaltning och förvaltningstradition har faktiskt internationellt sett ett högt anseende, och de korruptiva dragen är oerhört sällsynta. Min bedömning är att Maud Olofssons ordval skedde i en mycket tillspetsad situation under valrörelsen. Om värdet på hennes yttrande skulle vara relevant förutsätter jag att den nya regeringen redan skulle ha agerat med kraft. Då skulle de myndighetschefer och andra som blivit tillsatta under korruptiva förhållanden självfallet nu vara avsatta. Om så inte är fallet lever vi med en regering som har överseende med det som den anser vara korruptivt. Och så illa tror jag inte att det är. Det handlar nu helt enkelt om att vardagen så att säga har skakat till sig. Och förmodligen har även Maud Olofsson ett utmärkt samarbete med de chefer som har tillsatts under s-tiden, och det har förmodligen också Mats Odell. Om så inte är fallet har Mats Odell möjlighet att redovisa det här och nu i kammaren. Men lojaliteten mot den sittande regeringen brukar vara mycket stor i departement, myndigheter och verk i vårt land. Vi har inte heller någon tradition av att byta ut hela departement och myndigheter vid ett regimskifte. Nyckelpersoner i departementen byts ut, men det sker inte några större förändringar. Och jag tycker att det är en bra ordning. Men om detta ska fungera och om lojaliteten långsiktigt ska hänga ihop bör man nog akta sig för överord och bombastiska utfall mot dem som leder våra myndigheter. Därför blir dessa uttalanden om att det bara är partiböcker som har gällt lite patetiska. Tala i så fall om vilka chefer det är som inte duger. Vilka är det som inte klarar jobbet? Vilka är det som havererar sina myndigheter? Lägg det på bordet i så fall om den typen av debatt ska föras i fortsättningen. Vad är det för inkompetenta människor som Sven-Erik Österberg i så fall har varit med och tillsatt? Jag tycker mycket illa om debatter där man uttrycker sig på ett generellt plan, där vem som helst kan innefattas men där man inte behöver vara konkret och där man inte behöver ta ansvar för det som man säger. Jag fick inget svar på mina två frågor. Du har en ny chans, Mats Odell. Förbereds flera rent politiska rekryteringar enligt modellen med Unckel och Cederschiöld? Är det inte dags att också överväga en ursäkt till cheferna vid statliga myndigheter och verk för överorden i valrörelsen? Kan du slutligen bara bekräfta att om du ansåg att det fanns chefer som blivit tillsatta under korruptiva förhållanden så skulle du agera direkt mot dessa personer?

Herr talman! Det är en intressant debatt. Jag noterar med viss förvåning den lättsinniga syn som Peter Hultqvist tycks ha på arbetsrätten - det är bara att sparka. Man får inte ens sparka. Myndighetschefer har faktiskt också anställningstrygghet. Det har alltså inte varit aktuellt. Jag har ingen anledning, herr talman, att i det här sammanhanget kommentera yttranden som har gjorts av politiker i oppositionsställning. Jag tror också att det är bra om vi nu är inne i ett konstruktivt skede och försöker arbeta för att reformera den här frågan. Jag ska återkomma till saker som Sven-Erik Österberg tog upp som är problem i sammanhanget. Interpellationsinstitutet är egentligen till för att granska statsrådens tjänsteutövning, och den här debatten gäller just mitt utövande av uppdraget som statsråd och inte andra personers uttalanden under valrörelsen. Sven-Erik Österberg tar upp ett problem med öppenheten. Vi är medvetna om detta. Jag vill gärna säga att vi kan komma att bli tvingade att också titta på förändringar i sekretesslagen. Det här handlar inte bara om själva ansökningshandlingarna, som är känsliga, utan det finns också eventuella personlighetstester, läkarjournaler och så vidare med i personalakterna. Det är ett stort problemområde som Sven-Erik Österberg pekar på. Vi får säkert anledning att återkomma till detta. Jag tror att det finns en bred samsyn om att vi ska rekrytera kompetent och kunnig personal. Det är inte så att politiker är portförbjudna på den här typen av tjänster, men det är i första hand förtjänst och skicklighet som ska sättas i första rummet.
Herr talman! Jag tycker att det har varit intressant att ha den här debatten med Mats Odell. Det ska bli intressant att följa utvecklingen av de förslag som han avser att presentera. Frågorna är så pass svåra och komplicerade och regeringens start på det här området så traditionell att ord och verklighet kanske inte överensstämmer. Många gånger tål inte de mest hårdföra och tvärsäkra utfall konfrontationen med verkligheten. Då blir det praktiska resultatet förändringar som av eftervärlden möjligen uppfattas som randanmärkningar. Det är inte säkert att det här blir så omfattande i praktiken som det har låtit i valrörelsen. Vi får se vad Odell kan åstadkomma. Tillsättningen av de gamla moderata trotjänarna Unckel och Cederschiöld ger inte bilden av något djupare nytänkande. Jag är inte lättsinnig med arbetsrätten. Däremot tycker jag att det är lättsinnigt att tala om korruption i den statliga förvaltningen. Där tror jag alltså inte att man kan säga att det är någonting som präglar svensk statsförvaltning. Är det så, Mats, att detta föreligger och att det är regeringens uppfattning förutsätter jag bara att ni vidtar åtgärder mot det eller mot de personerna. Så enkelt ska du inte slippa undan att du bara kan säga att jag tar lätt på arbetsrätten. Sedan säger du så här: Det har sagts mycket i valrörelsen och andra statsråd har yttrat sig, men nu handlar det om min ministerutövning. Det var ju det jag sade redan inledningsvis, att det är en väldig skillnad på att stå i talarstolen på valmöten och att sitta som ansvarig på ett departement. Då gäller det att hålla tungan rätt i mun, och det gäller också att respektera den yrkeskompetens som finns. Jag noterar att jag egentligen inte har fått svar på mina tre frågor i någon djupare mening. Men jag tycker att debatten har varit intressant och att den har haft ett värde. Slutligen vill jag säga att konkret alltid är bättre än generellt och allmänt. Generellt och allmänt gör att man inte behöver stå till ansvar för sina egna ord och yttranden, Tobias Krantz.
Herr talman! Jag vill gärna också tacka meddebattörerna för en intressant debatt. Vi lär väl få återkomma när regeringen lägger fram sina förslag till en reformerad utnämningspolitik.